Fru talman! Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera husägare - det må vara villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgästföretag - som vidtar åtgärder i riktning att åstadkomma ett mer energisnålt och miljövänligt samhälle. Han har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att sprida kunskap om de möjligheter som föreligger inom ramen för nuvarande skattesystem för fler att ha råd att äga sin åretruntbostad eller sitt höst-, vinter-, vår eller sommarställe. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. En grundläggande princip vid fastighetstaxeringen är att taxeringsvärdet ska återspegla marknadsvärdet. Det betyder att om en miljöinstallation är ekonomiskt fördelaktig för fastighetsägaren på så sätt att boendekostnaden sjunker så stiger i de allra flesta fall marknadsvärdet och därmed stiger också taxeringsvärdet. Detta betyder i sin tur att i och för sig önskvärda miljöinstallationer kan leda till höjd fastighetsskatt. Jag är medveten om att systemet kan te sig motsägelsefullt. Att införa särregler i fastighetstaxeringen för miljöförbättrande åtgärder är emellertid inte någon bra metod. Ett bättre sätt är i stället att, såsom regeringen har tagit initiativ till, på olika sätt stimulera fastighetsägare att investera i åtgärder som är positiva för miljön. En skattereduktion för vissa miljöinstallationer i småhus har införts från och med årsskiftet. Skattereduktion kan ges för installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus samt för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem i nyproducerade småhus. I 2004 års ekonomiska vårproposition föreslogs ett återinförande av de så kallade ROT-avdragen. Ett sådant ROT-avdrag kan medges för utgifter för arbete i miljöförbättrande riktning till exempel tilläggsisolering eller borrning för att kunna installera bergvärme. När det till sist gäller frågan om att sprida kunskap om det nuvarande skattesystemet så kan jag bara konstatera att det är Skatteverket som har ansvaret för detta.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det intressantaste ordet i svaret var onekligen ordet motsägelsefullt. Minnessvag var ett ord som vi lärde oss för ett tag sedan. Statsrådet betonade ordet motsägelsefullt, och det är det minsta man kan säga om regeringens politik när det gäller att skapa en uthållig energipolitik samtidigt som man beskattar den så högt som möjligt. Låt mig börja med att säga att fastighetsskatten inte är den mest skadliga skatten från samhällsekonomisk utgångspunkt, tvärtom. De höga skatterna på arbete är långt mer skadliga. Men för enskilda hushåll har fastighetsskatten fullkomligt förödande effekter, inte bara ekonomiska utan också sociala och psykiska effekter. Många människor vet inte om de har råd att bo kvar, och den oron är svår att bära. Det grundläggande felet med denna skatt, herr statsråd, är och förblir - och det har vi diskuterat många gånger, och jag har aldrig blivit motsagd på den punkten - att det saknas samband mellan debiterad skatt och betalningsförmåga. Beviset för att det är på det sättet är ju att regeringen har tvingats att införa den ena begränsningsregeln efter den andra. Nu gäller den här debatten inte i första hand fastighetsskatten, utan den gäller miljöinvesteringar. Jag hör till dem - och det gläder säkert finansministern - som har slutat bränna hemma. I mitt fall är orsaken bergvärme. Det är också många grannar som har slutat att bränna. Några håller fast vid att bränna olja, och det beklagliga är att dessa människor premieras av staten genom lägre fastighetsskatt. De håller fast vid uppvärmningssystem som inte är miljövänliga. Ordet är just motsägelsefullt. Staten premierar dålig energihushållning jämfört med god energihushållning. Man får flera poäng, som det heter. I det hus som jag bor i har jag tidigare bränt upp 116 000 liter norsk olja. Jag är väldigt stolt över att jag under de senaste fem åren inte har gjort av med en enda liter norsk olja. Det tycker jag är en god insats. I gengäld har jag - som många andra människor - fått betala högre fastighetsskatt. Det är denna motsägelsefullhet som statsrådet försöker att komma ifrån genom att använda ordet motsägelsefull. Jag tycker att detta är en absurd konsekvens. Varför bestraffas miljövänligt boende? Statsministern säger en sak i den här frågan, och Miljöpartiet, som också borde ha varit företrätt här, säger något annat. Men finansministern gör detta av rent fiskala skäl, uppfattar jag det som, för jag tror inte att finansministern i grund och botten gillar det här. Jag vill avsluta, fru talman, med att säga att bostadsutskottet sade förra året något som var klokt, nämligen att rent fiskala synpunkter inte får ta över i de här sammanhangen.
Fru talman! Jag vill också börja med ordet motsägelsefullt. Det här är något som Folkpartiet har tagit fasta på på flera ställen i sina bostadsmotioner, för vi ser just detta att det blir väldigt motsägelsefullt för människor när man gör energibesparande åtgärder och de sedan får ett höjt fastighetsvärde som naturligtvis slår igenom som fastighetsskatt. Vi har velat att värdestegringen på fastigheter på grund av sådana här åtgärder inte ska slå igenom i fastighetsbeskattningen. Vårt grundförslag är att vi ska avveckla fastighetsskatten. Nu har vi ännu inte kommit dithän, men det finns ändå vissa saker i systemet som man kan ändra på. Vi ser det som väldigt kontraproduktivt att ha det på det här sättet. Finansministern säger i sitt svar att det är bättre med andra åtgärder som regeringen vidtar, att via skattereduktioner av olika slag premiera dessa åtgärder. Men det finns en huvudinvändning mot det. Det är att bidragsreglerna för både ROT-avdragen, som vi ska besluta om endera dagen, och även skattereduktion för miljöåtgärder på småhus - det gäller energiglas och biobränsle, om jag inte minns fel - är tidsbegränsade åtgärder. Man kan inte ha ett långsiktigt skattesystem som sedan ska kompenseras med tidsbegränsade kortsiktiga bidragssystem på än den ena, än den andra punkten. Den metoden tycker jag inte att man kan falla på. Jag tycker inte att det är ett tillfredsställande svar på frågan. Jag tycker absolut att finansministern på ett logiskt sätt ska fundera lite grann på att detta med energibesparande åtgärder inte ska slå igenom i fastighetsskatten.
Fru talman! Regeringen har gjort en rad insatser för att energieffektivisera bland annat på bostadsområdet. Vi har senast i vårbudgeten föreslagit ett antal ROT-avdrag som är riktade både till småhusägare, bostadsrättshavare och den som äger hyresfastigheter i kommunal eller i privat regi. Det har skett både via de traditionella ROT-avdragen och också via särskilt riktade insatser som just gäller energiområdet. Det är ingen tvekan om, precis som Gunnar Andrén säger, att den som gör en installation i dag av en annan typ av uppvärmning än med traditionell olja gör en stor ekonomisk vinst. Det finns inget skäl att ytterligare via skattesubventioner bygga på just den vinsten. Däremot finns det naturligtvis skäl att se till att man exempelvis kan byta befintliga fönster, som är ett annat sätt att försöka ekonomisera och effektivisera energitillförseln och energikonsumtionen. Bara skattebortfallet för de miljöförbättrande insatserna i småhus beräknas till ungefär 150 miljoner kronor som en ökad subvention till småhusägare, just för att få till stånd ett bättre energiutnyttjande. Vi vet ännu inte var skattereduktionen för byggnadsarbete i bostadshus, det stora ROT-avdraget, kan landa eftersom det alldeles nyligen har införts, i mitten på april. Vi får se resultatet först någon gång framåt nästa höst. Men vid förra tillfället som möjligheten till ROT-avdrag fanns handlade det om miljardebelopp. Det är säkerligen en väldigt stark stimulans också för enskilda att bidra med olika ombyggnadsåtgärder. Sedan måste jag säga att jag tycker att det är konstigt att Folkpartiet vill ha ett ännu mer sönderhackat skattesystem. I vanliga fall brukar Folkpartiet säga att vi har ett skattesystem som är svåröverskådligt. Nu skulle man vilja ha ett skattesystem där man inte ska räkna upp värdet på fastigheterna med de generella värdestegringar som sker, utan vissa saker ska det göras undantag för. Då blir det naturligtvis ännu mer svåröverskådligt hur fastighetstaxeringen kan komma att se ut. Jag vill påminna om att regeringens ambition har varit den motsatta, att försöka förenkla fastighetstaxeringen. Och genom att införa enklare regler som gynnar framför allt småhusägare med låga inkomster har vi bidragit till att ingen betalar mer än exempelvis 5 % av sin inkomst i fastighetsskatt. Vi har sänkt förmögenhetsskatten vid ett antal tillfällen. Det har verkligen också varit ett stöd för utsatta grupper. Jag tror att det är viktigt att i fortsättningen hitta den mest effektiva metoden att stimulera energieffektivisering. Det tror jag att man kan göra via de särskilda insatserna för miljöförbättrande installationer i småhus, ROT-avdraget och en del andra insatser som regeringen har föreslagit eller redan genomfört. Men att ytterligare krångla till skattesystemet, som Folkpartiet vill göra, är inget som jag vill rekommendera.
Fru talman! Jag tror att på den här punkten kan vi vara eniga, men vi vill gå helt olika vägar. Vi vill ju ta bort fastighetsskatten, och det är inte att krångla till det. Det skulle vara en kolossal förenkling. Sedan är det en helt annan sak att jag också är absolut förespråkare av korrekta taxeringsvärden. De behövs i många andra sammanhang. Det är klart att om marknadsvärdet hade fått avgöra när man fastställde taxeringsvärdena, hade det så klart vid ett köp, eller ett nytt fång som det på juridiskt språk heter, avspeglat sig i ett nytt taxeringsvärde. Här är det fråga om någonting helt annat. Om grannarna gör en installation och får höjda taxeringsvärden påverkar det mitt taxeringsvärde, och jag kan inte själv påverka detta. Vi kanske kan ta diskussionen om hur man fastställer just taxeringsvärden vid ett annat tillfälle. Där har vi också olika meningar om vad som är rationellt när det gäller värdeområden och allt möjligt. Det är ibland en ganska teknisk fråga. Men ordet var motsägelsefullt, och nu måste jag be kammaren att lägga märke till att finansministern anför ett helt nytt argument för införandet av ROT-avdragen. De har behandlats i skatteutskottet, och de ska vi besluta om i morgon. Det är visserligen fråga om samverkande miljöhänsyn. Men det som är skälet är att vi ska få en bättre arbetsmarknad. Regeringen har själv sagt att det är av arbetsmarknadsskäl. Men nu när det passar är det miljöskäl. Regeringen måste någon gång bestämma sig. Man får inte vara hur motsägelsefull som helst. Jag håller med om att båda sakerna gynnas, men ROT-avdragen skulle införas för att stimulera arbetsmarknaden för byggnadsarbetare. Om vi nu ska gå tillbaka till fastighetsskatten är frågan: Vad är fastighetsskatt för någonting? Då brukar finansministern alltid luta sig tungt mot Bo Lundgren. Det är enda gången som han gör detta när det är fråga om en kapitalskatt. Och då glömmer han alltid att det var under 1984-1985 års riksdag som Olof Palme och Hans Gustavsson införde fastighetsskatten som ersättning för hyreshusavgiften. Jag godtar, finansministern, att detta är en kapitalskatt. Men om man har en kapitalskatt, hur är det då möjligt att införa en massa reduktionsregler, begränsningsregler, i denna? Jo, det beror på att man blandar samman två helt olika principer, nämligen likviditetsprincipen och debiteringsprincipen. Det är inte rimligt om man till exempel har gjort en installation - och vi är eniga om det angelägna i dessa installationer - att hamna i den situationen att man får höjd fastighetsskatt så att man inte har råd att betala därför att man inte har likviditet. Det är detta som är det stora problemet, att man inte har likviditet. Man kan inte sälja en gavel, man kan inte sälja ett tak. Det är det som är det stora problemet. Detta problem löser regeringen gång efter annan genom att införa den ena reduktionsregeln efter den andra. Och jag är tvärsäker på att detta inte är det sista vi har hört från denna regering när det gäller reduktioner av fastighetsskatter. Det kommer mera. Det har jag sagt en gång tidigare. Då fick jag rätt. Jag säger det en gång till: Det kommer mera.
Fru talman! Det är naturligtvis inte så att Folkpartiet vill krångla till fastighetsskattesystemet. Det är precis som Gunnar Andrén säger: Vi vill avveckla fastighetsskatten. Att det får sådana här motsägelsefulla utfall när det gäller energibesparande åtgärder är bara ytterligare ett argument. Jag vill återkomma till detta med att använda skattereduktion som ett medel i stället för att ta i själva problemet kring beskattningen. Om man fattar sig lite kort kan man säga att det alltså blir en skattereduktion för en åtgärd. Det blir som ett bidrag som man sedan ska betala den framtida fastighetsskatten med. Det är en motsägelse som människor har väldigt svårt att förstå. Jag vidhåller att det är motsägelsefullt och kontraproduktivt att man får betala skatt eftersom fastighetsvärdet stiger på grund av enrgibesparande åtgärder. Det här är någonting som man måste ta bort.
Fru talman! Att vara folkpartist och liberal är ju att vara kluven. Men, Gunnar Andrén, det är också svårt för dig att hålla ordning på två olika tankegångar samtidigt. Man kan faktiskt införa ROT-avdrag både för att stimulera att fler byggnadsarbetare får jobb, det vill säga motverka arbetslösheten, och samtidigt se till att en del av de här jobben används på ett sådant sätt att man sparar energi. Det ena motsäger inte det andra. Det är fullt möjligt att göra båda sakerna samtidigt. Det borde vara möjligt att se också för en folkpartist. Sedan är det en realitet att vår fastighetsskatt i Sverige är relativt låg. I USA är fastighetsskatten två tre gånger högre än i Sverige. Den är också högre i Frankrike och England. I många länder i Europa har man minst den dubbla fastighetsskatten jämfört med Sverige. Vi har dessutom infört regler på den socialdemokratiska regeringens initiativ för att gynna den som har små inkomster. Det handlar om regler som begränsar fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Då kan man säga att det strider mot vissa principer. Ja, det är väl så att om man ska ha en helt strikt fastighetsbeskattning som handlar om att beskatta fastigheter som annan form av kapital kan man säga att vi inte ska bry oss om hur situationen är i dagsläget. Det är det vi har sagt att det inte är möjligt att göra, utan vi måste ta hänsyn till att vi, framför allt i början av 2000-talet, hade en kraftig prisstegring, inte minst i storstadsområdena. Det var därför regeringen också införde de här begränsningsreglerna. Det har gjort att många äldre människor, många pensionärer, många låginkomsttagare, har kunnat bo kvar i sina fastigheter tack vare den här begränsningen att man betalar högst 5 % av sin inkomst i fastighetsskatt. Det har Folkpartiet varit emot. Folkpartiet har inte velat hjälpa låginkomsttagarna. Folkpartiet säger i stället: Vi ska avskaffa fastighetsskatten. Det har man sagt år efter år. Men inte ett enda år har Folkpartiet kunnat visa hur man avskaffar fastighetsskatten. Den ger runt 25 miljarder kronor. Det är lika mycket pengar som hela barnbidraget kostar. Min motfråga till Folkpartiet är ju alltid: Vill ni avskaffa barnbidraget då, för att finansiera avskaffandet av fastighetsskatten? Eller vad har ni för finansiering?
Fru talman! Det är svårt att gå från en seriös diskussion till en vulgärargumentation. Statsrådet Ringholm vet mycket väl att Folkpartiet inte anser att det är möjligt att avskaffa fastighetsskatten i ett drag. Att ens antyda detta är bara fräckt. Men framför allt visar det att man inte vill diskutera i sak. Jag tycker faktiskt att statsrådet ska be om ursäkt för detta. Vi vill väl inte avskaffa barnbidraget! Vad är det för insinuation? Om statsrådet hade bekvämat sig, och det gör man ändå i skatteutskottet, att läsa vad de andra partierna tycker, hade han kunnat se att Folkpartiet säger att det inte går att avskaffa fastighetsskatten i ett enda drag. Det är fräckt, och det är oförskämt mot kammaren vill jag gärna säga, att ens påstå att vi skulle vilja ta bort barnbidragen för att få de här pengarna. Vi har sagt att vi i första hand, och vi kan bara överblicka ett år, vill sänka med 20 %. Vi vill också höja reavinstbeskattningen, för där har man riktiga pengar. Då får man ett netto som jag inte riktigt kommer ihåg, men det kanske är 2-3 miljarder. Det varierar lite. Det är fräckt mot kammaren och Sveriges folk att statsrådet påstår något som han vet bättre. Det reagerar jag mycket bestämt mot. Jag kan över huvud taget inte delta i en sådan debatt. Det går ju inte. Sedan säger statsrådet något annat: Att jag inte kan hålla två tankar i huvudet på en gång. Det är möjligt att det är svårt. Vad jag anförde var bara något om huvudargumentet när vi i skatteutskottet har hanterat frågan om ROT-avdragen. Jag medger gärna att statsrådet har rätt i att det också finns en positiv sida i hur man lägger ut det. Man hade kunnat lägga ut det på ett annat sätt, denna stimulans. Det medger jag gärna. Men det var huvudargumentet som jag tyckte var motsägelsefullt. Från att vi i skatteutskottet hade arbetsstimulans som huvudargument är det nu miljön som blivit huvudsaken. Men jag medger gärna, för jag vill inte vara vulgär, att det är samverkande, goda saker. Fru talman! Jag hade gärna velat återkomma till några andra saker som var väldigt felaktigt beskrivna, men jag får ta det i något annat sammanhang.
Fru talman! Jag noterar tacksamt att Gunnar Andrén förstår att man faktiskt både kan främja byggnadsarbete, motverka arbetslösheten och samtidigt spara energi. Det är bra att Gunnar Andrén inser det. Sedan, Gunnar Andrén, är det ju så att varje gång vi socialdemokrater har föreslagit förbättringar av fastighetsskatten, förbättringar som gäller just låginkomsttagare och pensionärer, har Folkpartiet sagt nej. Och så har Folkpartiet sagt som Gunnar Andrén gjorde förut: Vi vill avskaffa fastighetsskatten i stället. Nu står Gunnar Andrén och erkänner och säger att Folkpartiet inte kan avskaffa fastighetsskatten. Det är ju det vi har sagt hela tiden. Jag noterar att Gunnar Andrén och Folkpartiet nu backar. De drar sig tillbaka och säger att nej, det går inte att avskaffa fastighetsskatten. Men varför använder ni det argumentet då, när ni själva erkänner att ni inte klarar av att avskaffa fastighetsskatten? Om ni skulle avskaffa fastighetsskatten, och varken ni, Moderaterna eller något annat borgerligt parti har ju orkat föreslå det fast ni hela tiden talar om det, ni lyckas inte utföra det, måste ni samtidigt betala 25 miljarder kronor, lika mycket som våra barnbidrag kostar. Jag är glad över att Gunnar Andrén och Folkpartiet inte tänker avskaffa barnbidragen för att finansiera slopandet av fastighetsskatten. Men använd då inte argumentet att ni tänker slopa fastighetsskatten, för ni har ju faktiskt inga idéer, inget förslag om det. Ni tar till det när ni är trängda i debatter. Men jag är tacksam för noteringen att Folkpartiet numera inser att det inte är möjligt att avskaffa fastighetsskatten. Använd då inte heller det i argumentationen!